Jag hälsar kammarens ärade ledamöter välkomna till årets höstsession, som härmed förklaras öppnad. Under åberopande av uppdrag som FN-delegat anhålles vördsamt om tjänstledighet från riksdagsgöromålen tills vidare. Undertecknad får härmed anhålla om befrielse från fullgörande av riksdagsgöromålen tiden 16 oktober — 19 oktober 1970 för utförande av offentligt uppdrag utomlands. Till Riksdagens andra kammare Härmed hemställer jag att få vara frånvarande från riksdagsarbetet på grund av resa tiden 13—17 oktober. Som skäl för denna anhållan ber jag få anmäla, att resan är avsedd äga rum till Irland och Schweiz för idrottsadministrativa och idrottsrepresentativa uppgifter av betydelse. Åtvidaberg den 8 oktober 1970 : Gunnar Ericsson,
Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för andra kammarens sammanträden unden tiden den. 16 oktober-—16 december, Därav framgär bl.a. att den första frågestunden äger rum torsdagen den 22 oktober med. början kl. 15.30. Då besvaras frågor som inlämnats senast kl. 14.00 i dag. garna med början kl. 10.00. Vid torsdagens och fredagens sammanträden kan också utskottsutlåtanden upptas till avgörande. Även om den allmänpolitiska debatten avslutas i sådan tid, att en del utskottsutlåtanden hinner slutbehandlas torsdagen den 29 oktober, torde det bli ofrånkomligt att anordna arbetsplenum fredagen den 30 oktober. I den mån behov därav föreligger kommer fr.o.m. den 13 november. arbetsplena att anordnas också på freda 'garha. Dessa sammanträden börjar kl. 10.00. Jag vill slutligen erinra om att till kammarens ledamöter utdelats förtecknihgar över dels propositioner avsedda att föreläggas höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden. Särskilda meddelanden har utarbetats angående riksdagens arbete m.m. under höstsessionen, riksdagens utrikeskontakter och riksdagens skoltjänst.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat statsministern om de förundersökningar — bl.a. i uppmätningen av boplatser och bostäder — som skett i Kaitumområdet utförts med beaktande av den samiska folkgruppens integritet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Förundersökningar som görs inför en planerad vattenkraftutbyggnad måste utföras enligt bestämmelserna i vattenlagen. I denna föreskrivs att tillträde till fastigheter för att verkställa mätningar, avvägningar och andra undersökningsarbeten får ske först efter tillstånd från länsstyrelsen. Vidare föreskrivs att skada och intrång som vållas av undersökningsarbetet skall ersättas till fulla värdet. För förundersökningar inom Kaitumområdet har vattenfallsverket erhållit länsstyrelsens tillstånd, som gäller till och med den 31 december 1970. Alla undersökningar som erfordras för en planerad vattenkraftutbyggnad skall bedrivas med hänsynstagande till sakägarnas integritet.
Herr talman! Samtidigt som jag tackar jordbruksministern för svaret på min enkla fråga vill jag säga några ord i denna sak. Jag har känt oro inom mig på grund av vad som sker i Norrbotten, i sameland. Hur har människorna det egentligen där? Är det sant som man läser i tidningarna om vad som hänt tidigare i jämförliga fall? Det är så att bit efter bit ätes upp av det land som en gång var samernas och som de betraktade som sitt livsutrymme. Det föreslås projekt som man genomför delar av, och sedan måste andra projekt nödvändigtvis följa. Samerna är i sådana fall ganska »rättslösa», tycks det. I en artikel som jag läste i somras har en präst, verksam i Norrbotten, t.o.m. talat om »de förföljda». Han tog som exempel samerna i Vaisaluokta, som en gång blev tvångsförflyttade dit och sedan tvångsförflyttades på nytt. I den artikeln finns det uppgifter som jag inte kan stå för men som förbryllar mig, t.ex. att man gjort värdering och klassning av en del kåtor, t.o.m. invändigt, när samerna själva har varit frånvarande. I det lämnade svaret säges att skada och intrång som vållas av undersökningsarbetet skall ersättas till fulla värdet, och då kan ju sättas ett frågetecken för vad som är fulla värdet av en kåta, ett flyttningsland eller ett kalvningsområde. Jag förutsätter att man i sådana fall verkligen försöker att göra samerna rättvisa. Det har emellertid från samernas eget håll, exempelvis av ombudsmannen Cramér i Svenska samernas riksförbund, anförts att samerna saknar förhandlingsposition. Samernas förbund är inte erkänt som företrädare för samerna i den utsträckning som vore önskvärd, utan det är kammarkollegium som är samernas ombud, trots att det kan inträffa att kammarkollegium samtidigt är kronoombud. De båda uppgifterna förefaller ju oförenliga, men faktum är att sådant förekommer. Vidare blir man litet häpen när man på tal om samernas integritet hör att de i en mängd frågor liksom står under förmyndare — även om man kan bestrida att detta fula ord är rätt använt i sammanhanget. Min förhoppning är nu att jordbruksministern verkligen beaktar den samiska folkgruppens svårigheter. Efter det att jag framställt min fråga läste jag i en tidning en intervju med jordbruksministern, där jag fick en del friska synpunkter, och därför kan jag med ännu större skäl hoppas att jordbruksministern beaktar denna fråga och ser till att skada och intrång genom undersökningsarbetet verkligen ersättes till fulla värdet och att den folkspillra det här gäller får sina rättigheter tillvaratagna. Jag förutsätter att jordbruksministern också har uppmärksammat ombudsman Cramérs artikel, »De underprivilegierade samerna». Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Vad herr Nilsson i Agnäs här sade om sameombudsmannens artikel har inte ett dugg med den fråga att göra som vi nu diskuterar. Den gäller ju vattenlagen, och den lagen skiljer inte på same och annan svensk. De behandlas exakt likadant enligt vattenlagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. s Jag tycker ändå inte att rimliga krav på sekretesskydd uppfyllts i detta fall. Med rimliga krav menar jag nämligen helt enkelt sådana som av allmänheten uppfattas som betryggande. Det är alldeles riktigt att det finns bestämmelser om att den som man lämnar dessa uppgifter till inte får obehörigen yppa dem, men det är uppenbart att den bestämmelsen inte fått tillräcklig publicitet. Det har ju t.o.m. hänt att fastighetsägare låtit intervjua sig i tidningar och talat om vad de nu vet om sina hyresgästers förhållanden. Det är otillfredsställande att man själv måste ringa till centrala folkbokföringsoch uppbördsbyrån för att få reda på att man kan lämna sin uppgift i slutet kuvert och göra anteckningar om detta på själva formuläret, så att det skall kunna kontrolleras att kuvertet inte blivit öppnat. Jag undrar — och det skulle vara högst intressant att höra statsrådets synpunkt på det — om inte förfarandet med slutet kuvert kunde få vara det normala, så att ingen blir känd som någon speciell hemlighetsmakare därför att han eller hon använder slutet kuvert. Man kan också tänka sig att det skulle föreligga rätt att skicka in kuver tet direkt till myndigheterna och bara lämna meddelande till fastighetsägaren om att så skett. Det finns ingen bestämmelse om att fastighetsägarna skall påminnas om den tystnadsoch sekretessplikt som de har enligt lagen; det är bara kommunernas granskningspersonal som får någon särskild utbildning därvidlag. När nu bostadsuppgifterna för varje gång innehåller alltmer ingående och personliga uppgifter är det ju desto viktigare att de som får ansvaret att samla ihop formulären också blir på lämpligt sätt påminda om vad som följer med det ansvaret. Att inte känna till lagen är givetvis ingen ursäkt, men det är också en klen tröst för den som råkar ut för den ofrivillige lagbrytaren. Det är stor skillnad mellan att veta att ens hemligstämplade uppgifter — och det är dem jag talar om — finns på statistiska centralbyrån, där personalen har ämbetsmannaansvar och i sin utbildning har fått påminnelse om vad detta ansvar innebär, och att veta att uppgifterna är i händerna på en person som man kanske ofta har att göra med och som inte fått någon utbildning eller påminnelse om sin lagliga plikt.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

Den reaktion som insamlandet av uppgifterna i Bostadsoch hushållsuppgift 1970 väckt — den överraskade också mig — vittnar om hur stor oro folk känner inför ett alltmer ingående faktainsamlande. Man är osäker om hur de insamlade uppgifterna kommer att användas, och man är rädd för att faktamaterialet kan missbrukas. Det är bakgrunden till min fråga.

De kommer således inte att lämnas ut för andra ändamål.> Jag vill emellertid fråga, om det som här sägs också har relevans i vad gäller samkörning med andra data. De uppgifter som har lämnats i samband med den nu avslutade räkningen är väl inte i sig själva särskilt avslöjande, men tillsammans med andra uppgifter — alltså vid samkörning med andra data — kan de bli sedda i ett nytt ljus och därmed vara farliga för integriteten. För samkörning måste det enligt min mening finnas vissa regler, och finns det inte det måste det skapas sådana. Jag vill trycka på den punkten och begära ett ytterligare förtydligande av finansministern i fråga om samkörning av de nu lämnade uppgifterna med andra data och vad som kan komma ut därav. Skall. det bli stopp för en sådan samkörning? Efter vad jag förstår finns det inom statistiska centralbyrån planer på att göra upp ett centralt personregister. Fortsätter man därmed, eller skall det skapas regler för hur man får göra i det avseendet?

Herr talman! Statistiska undersökningar är oerhört viktiga för samhällsplaneringen, för de flesta reformer behövs det faktaunderlag. Just därför är det angeläget att allmänheten har förtroende för de undersökningar som görs, i synnerhet för dem som företas av statliga organ. För att skapa ett sådant förtroende är det väsentligt att man inte i onödan ålägger människor att lämna uppgifter till myndigheterna. Beslutet om folkoch bostadsräkning fattades i enighet här i riksdagen, men det inbegrep ju inte själva omfattningen av frågeblanketten. Man har ofta att välja mellan att göra en totalundersökning och att göra en stickprovsundersökning. En totalundersökning med skyldighet att lämna uppgifter är ett så drastiskt medel, att man verkligen måste motivera de frågor som ställs. Fördelen med en stickprovsundersökning är bl.a. att man kan använda mera ingående mätmetoder till samma kostnad och därmed få bort missförstånd, mätfel o. s. v. Dessutom är det lättare för den enskilde att lita på anonymitetsskyddet om han har blivit utvald slumpmässigt, än om alla mänpniskor är med i undersökningen. Varje månad görs 18000 intervjuer i arbetskraftsundersökningen, som delvis tar upp samma frågor som folkoch bostadsräkningen. Det är då naturligt att ställa frågan om det inte t.ex. när det gäller avsnittet om utbildning, som rör ganska känsliga personliga förhållanden, hade varit möjligt att hänga på frågorna på arbetskraftsundersökningen i stället för att ta in dem i folkoch bostadsräkningen. Det framstår dock som uppenbart, att om det skall göras totalundersökningar som är så här detaljerade, måste sekretessfrågorna lösas bättre. Sedan har vi det här med informationen. Det får inte gå till så, att man bara sänder ut en blankett och ger medborgarna order att fylla i denna. De måste få en ordentlig motivering varför uppgifterna behövs och bli övertygade om att enbart sammanställningar av fakta kommer att lämnas ut, inte individuella uppgifter. I detta fall har informationen varierat mycket starkt från kommun till kommun. För den centrala informationen har man haft en förhållandevis begränsad budget som bara har räckt till ett par annonser, viss kortfattad informa: tion i radio och TV och de affischer som finansministern nämnde. Informationen har visserligen varit mer omfattande än tidigare, men så har också undersökningen varit mer detaljerad än de föregående. Den diskussion som har förekommit i samband med denna undersökning visar väl ändå att informationen har varit otillräcklig. Jag tackar finansministern för svaret, men jag tycker det är en aning oroande att herr Sträng tycks anse att informationen har varit tillfredsställande. Vill man inte lära för framtiden och ge bättre information, tror jag att det är risk att oklarheterna och diskussionen kring årets folkoch bostadsräkning försvårar ansträngningarna att få hög svarsfrekvens i många viktiga undersökningar i framtiden, vilket vore mycket beklagligt med hänsyn till reformarbetet.
Herr talman! Några korta kommentarer till de tre frågeställarnas inlägg. Först vill jag säga till fru Anér att i de anvisningar som är tillgängliga för allmänheten och följer med blanketterna finns på sista sidan en ganska iögonfaliande rubrik »Av vem, till vem och när lämnas blanketten». Där står: >Blanketten får lämnas i slutet kuvert till fastighetsägaren, varvid namnen på samtliga i lägenheten boende antecknas på kuvertet.> Om man läser dessa anvisningar behöver man verkligen inte ringa till statistiska centralbyrån och be om upplysningar. Jag vill ännu en gång lugna herr Nordstrandh i hans farhågor. I mitt svar på frågorna har jag framhållit följande: >Uppgifterna kommer endast att användas för vedertagna statistiska ändamål och viss kollationering av folkbokföringen. De kommer således inte att lämnas ut för andra ändamål.> Denna sak har ju fått något större publicitet än vad som varit erforderligt eftersom i diskussionen om detta i och för sig ganska enkla och naturliga cirkulär har förts in de allmänna farhågorna för vad dataåldern kan bära i sitt sköte i fråga om sekretessen. För att ytterligare lugna herr Nordstrandh på den punkten kan jag säga att det tar ett år innan folkräkningsuppgifterna är inprogrammerade på databand. Dessförinnan föreställer jag mig att det kommer att ha redovisats resultat från den offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitté som arbetar med det större problemet, varom en rad interpellationer redan har ställts. Jag utgår från att justitieministern kommer att besvara dessa interpellationer om någon vecka. Om vi således inskränker oss till denna blankett och inte blandar in det större problemet, utan låter varje dag och varje debatt ha sitt innehåll, kan jag försäkra herr Nordstrandh att han inte behöver vara orolig i avseende på sekkretesskyddet. Allra sist vill jag säga till herr Romanus att jag nog tycker att han slår in en del öppna dörrar när han gör gällande att kommunikationerna med allmänheten i samband med uppgiftsinlämtåandet inte skulle ha varit tillräckliga. Man har för det första på statsverkets bekostnad centralt annonserat i dagspressen. För det andra har det regionalt och lokalt skett annonsering på kommunernas bekostnad. Det är möjligt att det kan ha förekommit variationer i den kommunala aktiviteten, det skall jag inte bestrida. Man har affischerat på 30000 arbetsplatser, i bostadsfastigheter — det lär vara i 200 000 trappuppgångar — på kommunernas anslagstavlor, vid blankettutlämningsställen etc. Vidare har man utgivit en specialupplaga av Invandrartidningen i 175 000 exemplar på fem olika språk. Det har tre gånger visats glimtar om bostadsräkningen i TV, och i radion har det kontinuerligt förekommit uppläsningar med påminnelser härom. Det har slutligen funnits en central presstjänst hos statistiska centralbyrån med en särskild PR-redaktör. Även på det regionala och lokala planet har det anordnats en presstjänst med regionledare och kommunala granskningsledare, som har inbjudit lokalpressen för reportageändamål. Med hänvisning till denna uppräkning av de publicistiska aktiviteterna, som jag tycker varit ganska brett tilltagna, måste jag anmäla en mot herr Romanus avvikande uppfattning. Jag tycker att informationskampanjen har varit tillräcklig. Den har varit väsentligt utförligare än vid tidigare liknande tillfällen.

Herr talman! Beträffande frågan om kuverten vill jag bara upprepa vad jag tidigare sade, nämligen att man måste ringa till myndigheterna för att få reda på att man, för att vara säker på att inte portvakten eller fastighetsägaren skulle öppna det kuvert man lämnat in, måste göra en anteckning på bostadsuppgiften om att den ingivits inlagd i kuvert. Då kan granskningsmyndigheten kontrollera att den också kommit myndigheten till handa på detta sätt. Det är en besvärlig omgång, som emellertid är nödvändig för att det skall finnas någon kontroll över att inte fastighetsägaren tagit en titt i de uppgifter som han av någon anledning är intresserad av att se. Självfallet kan man fråga sig varför det blivit så mycket väsen om folkräkningen i år men inte tidigare. Jag menar emellertid att vi har rätt att reagera även för små steg när vi finner att de leder mycket snabbt åt samma håll. De enskilda frågorna i den aktuella folkräkningen ser kanske inte så mycket betänkligare ut än de som ställdes förra gången, men många, även vi som inte är några dataexperter, har den känslan att utvecklingen går alltför snabbt mot det stadium när vår situation påminner om guldfiskens i glasskålen. Utvecklingen mot att tidigare gällande regler blir obsoleta sker gradvis och man lägger inte märke till vad som hänt förrän några börjar protestera. Jag tycker att vi skall lyssna på des sa protester, så att utvecklingen inte tillåts gå så snabbt att balansen mellan den enskilde och staten plötsligt och ohjälpligt tippar över åt fel håll.
Herr talman! Jag skall försöka känna mig lugnad av finansministerns hänvisning till att de aktuella uppgifterna bara skall användas för statistiska ändamål. Den nämnda utredningen förlitar jag mig mindre på — den ligger ju i framtiden. Frågan är emellertid vad som är statistiska ändamål. SCB:s planer på en omfattande komplettering av uppgifterna på folkräkningsblanketterna genom samkörning med informationer på andra databand innebär ju att ett väldigt material hopas, som i färdigt skick blir en maktfaktor av betydelse. Är det i denna situation fråga om statistik? Har uppgifterna då inte snarare övergått till att bli något slags personbeskrivning? Däremellan går en betydelsefull gräns. Jag uppfattar ett sådant material som en personbeskrivning. Den TV-övervakning på vissa offentliga platser, som föreslagits och som det i valrörelsen gjordes så stort rabalder omkring, skulle till konsekvenserna vida komma att överträffas av den uppsamling av informationer om hela befolkningen, vari de nu infordrade uppgifterna skall ingå. Frågan är alltså vad som är statistik. Om det som jag nu talar om är statistik, kan jag känna mig lugnad. Det gäller emellertid snarare personbeskrivningar, och i så fall är det fara på färde.
Herr talman! Jag är ledsen, men jag blev faktiskt inte så imponerad av herr Strängs uppräkning av de gjorda informationsinsatserna som kanske var avsikten. Om man jämför de medel som anslogs för att informera om folkoch bostadsräkningen med vad statsmakter na lade ned på upplysning i massmedia om det nya valsättet finner man, att de förra bara uppgår till en tiondel av de senare. Dessutom anslog staten 7 miljoner kronor för att informera opinionsspridare om valsättet. Det är klart att man inte helt kan jämföra dessa två saker, men det är inte någon särskilt stor insats som gjorts för att informera om folkoch bostadsräkningen. Jag har gått igenom mycket av informationsmaterialet, affischer och annonser, och visst har det sina förtjänster. Men det informerar inte om de två huvudpunkter jag nämnde. Det ges knappast någon motivering varför man skall lämna uppgifterna. Det sägs bara fem ord om att det är bra för samhällsplaneringen. Det andra som man inte ordentligt informerar om, är att medborgarna verkligen skall kunna lita på att uppgifterna bara används i sammanställningar och inte i register som eventuellt kan lämnas ut. Några sådana garantier finns inte med i informationen. Det skulle enligt min uppfattning behövas en broschyr till alla hushåll av ungefär samma typ som den om valsättet. Jag vill dock tillägga att informationen till invandrare, som herr Sträng omnämnde, är ganska utförlig. Jag tror att den är tillfredsställande, men jag bör kanske göra den reservationen att den delvis är skriven på språk som jag inte behärskar. Herr Sträng sade att debatten om folkoch bostadsräkningen kanske fått större proportioner än erforderligt. Ja, än herr Sträng anser vara erforderligt. Men är inte just detta ett tecken på att informationen inte har varit tillfredsställande. En del överdrivna farhågor skulle ha kunnat undvikas, om man hade givit en bättre information från början. Tyvärr blir väl allmänhetens behållning av denna diskussion att finansministern anser att informationen har varit tillräcklig. Jag undrar hur många som delar hans uppfattning.

Herr talman! Man skall ha ganska avancerade anspråk på information, om man efter den uppräkning jag gjorde i mitt förra anförande fortsättningsvis skall kunna hävda att allmänheten är ofullständigt informerad. Jag vill inte heller hålla med om att frågan om det nya valsättet kan jämföras med en folkoch bostadsräkning enligt traditionell metod. Det är två helt väsensskilda ting, som inte kan diskuteras på samma dag. Folkoch bostadsräkningar har vi haft vart femte år sedan långliga tider tillbaka. Jag skall gärna medge att jag inte är någon älskare av närgångna frågor, men jag har läst igenom den aktuella blanketten och konstaterat att den tillhör de mera oskyldiga slagen av blanketter. Därför har jag ställt mig oförstående till att blanketten åstadkommit ett sådant känslosvall. Jag har inte kunnat förklara detta på annat sätt än att i diskussionen förts in ett annat problemkomplex, nämligen människans ställning i den kommande dataåldern. Detta är emellertid en fråga, som får diskuteras när den blir aktuell. Nu skall vi hålla oss till den folkoch bostadsräkningsblankett som frågeställarna talar om. Att en folkoch bostadsräkning är nödvändig ur statistisk synpunkt och för allt det jag här räknat upp — för vår bostadspolitik, för vår regionalpolitik, för vår lokala och riksmässiga planering — torde väl ingen statistiskt bevandrad människa kunna bestrida. Jag vill bara än en gång understryka vad jag sade till fru Anér. I de anvisningar som delats ut till alla människor som haft skyldighet att fylla i blanketterna står klart och tydligt att vill man inte att fastighetsägaren skall ta del av uppgifterna, så kan dessa lämnas i ett slutet kuvert till fastighetsägaren. Skulle uppgifterna skickas i slutna kuvert direkt till statistiska centralbyrån, blir nog inte resultatet lika effektivt som om de insamlas av fastighetsägare med ett speciellt ansvar för uppgiften. Jag har bara velat göra denna kommentar.

Herr talman! Det är klart att jag delar finansministerns uppfattning att denna undersökning är nödvändig. Annars hade jag inte deltagit i beslutet om den. Men jag är inte övertygad om att samtliga frågor var nödvändiga. Visst har det gjorts sådana här undersökningar tidigare, men frågorna är denna gång mera utförliga. Det kan också hända att människor, med den utveckling som datatekniken har fått, är mera oroade i dag av att lämna uppgifter, och då får man vara mera återhållsam och mera noggrann med informationen. Herr Sträng tar inte illa vid sig av dessa frågor, 'och det 'gör inte jag heller. Men det finns människor som är känsligare än herr Sträng och jag, och de är i sin fulla rätt att vara det. Därför borde man ha lämnat en bättre information. Det har förekommit mycken information men inte om de två viktiga saker som jag pekade på. Det gäller för det första varför dessa uppgifter måste lämnas och vad de skall användas till — det räcker inte med fem ord om att detta är bra för samhällsplaneringen och för det andra hur just sekretesskyddet är utformat. Detta senare har man heller inte informerat om på dessa tusentals affischer som herr Sträng är så förtjust i. Visserligen har det varit möjligt att lämna dessa uppgifter i slutet kuvert till portvakten: Men många människor har. säkerligen undrat vilka garantier de har för att kuvertet inte öppnas och för att blanketten inte läses av portvakten. På detta svarar man att det på blanketten kan antecknas att denna har avlämnats i slutet kuvert. Men den sa ken har nog inte alla känt till. Information om just den saken har inte lämnats i någon större omfattning. Jag undrar om inte finansministern, i stället för att vara så nöjd med att allt har gått så väldigt bra denna gång, borde ta någon hänsyn till att förfarandet har väckt en hel del oro. Kanske kunde man i stället ordna det så, att blanketten i fortsättningen kan lämnas till kommunen, som är granskningsorgan, samtidigt som portvakten på en enkel blankett får meddelande om vilka personer som på det sättet lämnat in sina uppgifter. Då finge man den kontroll från fastighetsägaren som måhända är nödvändig. Men har man den inställningen att allting som gjorts är helt perfekt och att alla oroade människor är ute i ogjort väder, då blir det aldrig några förbättringar.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för ett mycket positivt svar. Efter det att jag hade framställt min fråga till herr Sträng blev jag uppmärksamgjord på att finansministern till en medarbetare på Gotlands Allehanda skulle ha sagt att momsen på bilar som fraktas med Gotlandsbolagets färjor skulle slopas från nyår. Det var ju en glad nyhet för Gotland. Den presenterades inom en röd ram på tidningens första sida, vilket finansministern kanske känner till. När finansministern kommer med sådana här glada nyheter om skattesänkning får ban givetvis publicitet. Enligt tidningen skulle finansministern dessutom ha sagt följande: »Jag har stretat emot i det längsta men nu får jag väl ge med mig, även om jag i princip inte tycker att det är riktigt att man skall slopa momsen.» Detta behöver ju inte vara herr Strängs formulering; det kan vara tidningens. Men detta gjorde mig litet tveksam och jag undrade, om man nu kunde lita på herr Sträng och om det verkligen skulle ske någonting den här gången. Jag förmodar att herr Sträng har haft principiella betänkligheter av samma slag som bevillningsutskottet tidigare haft. I våras kom emellertid bevillningsutskottet till ett annat och mer positivt resultat; utskottet beställde helt enkelt ett förslag till höstriksdagen. Det kände finansministern naturligtvis till. Nu behövdes det tydligen ingen proposition, och det tycker jag var ännu bättre. Efter bevillningsutskottets be ställning fann finansdepartementet en enklare väg; det räckte med att utfärda en kungörelse. Jag hade ju studerat förteckningen över väntade propositioner vid höstriksdagen. Av den framgår att det skall komma en proposition angående »följdändringar i olika skatteoch taxeringsförfattningar med anledning av 1970 års skattepaket och inrättande av riksskatteverket». Jag undrade självfallet om den väntade propositionen angående slopande av momsen på medförande av personbilar dolde sig bakom denna rubrik; det kan ju dölja sig så mycket under dessa rubriker. Det var då naturligt att framställa en enkel fråga till finansministern. Jag undrade också vilket »skattepaket> som avsågs — det som behandlades i våras eller det som det nu har framlagts förslag om. Den saken var jag inte alldeles säker på. Enligt herr Strängs svar fattades beslutet den 16 oktober, alltså samma dag som jag framställde min fråga. Jag kan inte underlåta att inregistrera detta som en sällsynt snabb effekt av en enkel fråga. Och inte nog med det; sedan tillkommer ytterligare ett plus, nämligen att sänkningen skall ske från den 1 november, inte från årsskiftet som uppgavs i. Gotlands Allehanda. Där leder sålunda finansministern med två månader före tidningens uppgift. Givetvis hälsar alla de som reser från och till Gotland herr Strängs bekräftelse på uppgiften i Gotlands Allehanda med stor tillfredsställelse. Det är ett första steg för att få ned de höga transportkostnaderna mellan Gotland och fastlandet. Jag hoppas att flera sådana steg kommer att tagas. Det är emellertid inte herr Strängs huvudvärk utan kommunikationsminister Norlings. Jag har också ställt en enkel fråga till honom, som jag hoppas att han kommer att besvara i nästa vecka. Jag tackar än en gång för det positiva svaret.

Herr talman! Detta var ytterligare en bekräftelse på min tro att vad tidningen skrev inte var finansministerns egen formulering och att alltså tveksamheten huruvida man kunde lita på herr Sträng i detta fall var oberättigad.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det svar jag här har fått på min fråga. Av svaret framgår att finansministern inte är villig att sätta i gång den utredning jag talat om. Då vill jag påminna om att Svenska kommunförbundet i juni månad gjorde en framställning till finansministern och framhöll hur angeläget det var att denna utredning kom till stånd. Det är klart otillfredsställande att kommunerna pålägges uppgifter, som medför stora ekonomiska påfrestningar på deras finanser, utan att det samtidigt klargöres, vem som skall bestrida kostnaderna och hur pengarna skall tas ut av medborgarna. Om man beslutar om reformer och förbättringar, så måste självklart någon betala dem. Frågan är här hur kostnaderna skall tas ut. Skall det ske via kommunalskatten eller via statsskatten? Om man väljer att ta ut pengarna via kommunalskatterna, så drabbar detta mycket hårt de lägsta inkomsttagarna i samhället, som har ett lågt procentuellt uttag för statlig skatt men som genom de förhöjda kommunalskatterna får vidkännas avsevärda skatteskärpningar. Det är emellertid inte bara olika kostnader som Öövervältras på kommunerna, utan staten beskattar också de utgifter som man med varm hand har överlåtit till kommunerna att bestrida. Momshöjningen fr.o.m. nästa år innebär sålunda en ökning av utdebiteringen på ca 40 öre. Om vi räknar med den tidigare momsen får vi en kommunalskattehöjning på minst en krona, i vissa fall betydligt mera. Kommunalskattehöjningen inverkar alltså mycket starkt, och momsen kan ju inte övervältras på ett kommande led. När det gäller kostnaderna för sjukvård och sociala förmåner är kommu nerna ju förhindrade att övervältra bördan på konsumenterna. De allra mest betungande utgifterna för kommunerna är de som sammanhänger med skolväsendet och de sociala förmåner som kommunerna ger sina invånare. Problemställningen är alltså besvärlig, och den har blivit allt svårare under den senaste tiden. Vi kan dagligen läsa i tidningarna om hur kommunalskatterna höjs. Jag vet att höjningen av kommunalskatterna inte bara beror på dessa övervältringar av uppgifter från staten, utan också rätt mycket på svårigheterna för kommunerna att gå ut på lånemarknaden. Men till stor del inverkar härvidlag just de ökade driftkostnaderna. Kommunerna behöver inte hitta på någonting själva; de blir ålagda nya uppgifter, och det får till följd att kommunalskatterna går i höjden. Därför är det angeläget att utredningen om kostnadsfördelningen igångsätts. Jag är övertygad om att landets kommunalmän i hög grad skulle uppskatta om finansministern ville tillmötesgå Kommunförbundets framställning och försöka påbörja utredningsarbetet så snabbt som möjligt.
Herr talman! Jag blev en smula överraskad när jag lyssnade på herr Larsson i Umeå. Jag tycker att herr Larsson tar litet för lätt på problemet, om han inbillar sig att man i nämnvärd eller ens i någon utsträckning som ett alternativ till kommunalskatten skulle kunna diskutera en skärpt statsbeskattning. Herr Larsson gör ju gällande att kommunalskatten slår på de lägre inkomsttagarna och att man därför måste ta in mera pengar till staten. Då kan jag inte dra någon annan slutsats än att herr Larsson menar att man skall skärpa den direkta statsbeskattningen icke för de lägre inkomsttagarna utan för le inkomsttagare som ligger i litet hög re inkomstlägen. Och skulle jag döma efter den allmänna politiska debatt som vi fört under den senaste valrörelsen, så måste jag säga mig att herr Larssons parti inte skulle vara särdeles tilltalat av en ytterligare skärpning av den progressiva statsskatten för medelinkomsttagare och kanske inte heller för de högre inkomsttagarna. Det finns bara ett enda alternativ till kommunalskatten och det är mervärdeskatten. Och det kan med fog sägas att mervärdeskatten, som den slår på matvaror och på enkla arbetskläder och på vad man över huvud taget behöver för att uppehålla livet, är lika hård mot de små inkomsttagarna som kommunalskatten, om inte ännu hårdare. Men det är dessa båda alternativ vi har att röra oss med, och det trodde jag herr Larsson hade uppmärksammat, så många gånger som problemet diskuterats i denna kammare.
Herr talman! Det var inte länge sedan vi här i kammaren diskuterade finansministerns skattepaket, och finansministern har ju gått ut till svenska folket med detta paket och sagt, att det blir en skattereform som på alla sätt gynnar de små inkomsttagarna. Men finansministern måste vara medveten om att ifall man övervältrar bördor på kommunerna, så tar man tillbaka en mycket stor del av de förmåner som för kort tid sedan förespeglades svenska folket. Det hela skall ju betalas, och vi kommer inte ifrån att i och med att det sker en övervältring på kommunerna blir det en skatteskärpning för de minsta inkomsttagarna. Detta torde inte ens finansministern vilja bestrida.

Herr talman! Jag vill allra först tacka herr statsrådet för svaret på min fråga, även om jag naturligtvis måste beklaga att några omedelbara åtgärder från regeringens sida inte är att förvänta. Tvärtemot finansministern vågar jag hävda att det här rör sig om en ytterst angelägen, ja, högaktuell fråga. Som jag har försökt påvisa i min fråga slår kreditrestriktionerna särskilt hårt mot de mindre och medelstora företagen. Dessa utgör en mycket betydande grupp; vi brukar säga att det finns uppemot 200 000 företag med anställd personal som sysselsätter i runt tal 900 000 människor. Många av dessa företag är belägna på landsbygden, och de svarar ofta helt för sysselsättningen inom en mindre ort. Som finansministern väl känner till har mängden konkurser och företagsnedläggningar kraftigt ökat under senare tid. Hittills i år har antalet konkurser stigit med ca 30 procent i jämförelse med motsvarande period 1969. Jag kan nämna ett aktuellt exempel från min egen bransch, den manuella glasindustrin i Småland. I går kunde vi i tidningarna läsa att två glasbruk, som bildat en liten koncern med sammanlagt ungefär 250 anställda, hade försatts i konkurs. Dessa båda företag är belägna på ren landsbygd och är helt dominerande på sin ort. Inom branschen har vi betraktat dessa glasbruk som synnerligen välskötta. De har en effektiv ledning, de har skickligt yrkesfolk och de har en bra marknadsföring. Ändå har det gått så illa, och man frågar sig varför. Ett svar gav en socialdemokratisk ortstidning, som skrev: »Anledningen till konkursen är helt komplikationer genom de nu rådande kreditrestriktionerna på lånemarknaden.» Det konstaterandet säger en hel del om vad som främst är orsaken till att 250 människor nu ställs inför en oviss framtid. Tyvärr är situationen ungefär densamma vid många krisdrabbade företag runt om i vårt land. Självfinansieringsgraden är som bekant lägre i de små och medelstora företagen än i de större, och därför drabbas just denna kategori hårdast. Jag kan nämna att den totala utlåningen till näringslivet under tiden april september i år har minskat med 856 miljoner kronor. Det säger kanske allt. Jag vill, herr talman, avslutningsvis uttala min förhoppning att finansmi nistern inte glömmer detta problem, som berör många människor i vårt land.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att kompensera Umeå för det bortfall av sysselsättning som den planerade SJ-indragningen medför. Jag förmodar att herr Nilsson med sin fråga avser den förändring av huvudorganisationen för SJ, som SJ har föreslagit och som bl.a. berör de tre nuvarande nordligaste distrikten. SJ:s skrivelse är för närvarande ute på remiss. Det är under dessa förhållanden inte möjligt att nu ange vilka åtgärder som omorganisationsförslaget kan föranleda och vilken effekt de kan komma att få på sysselsättningen i olika orter. följaktligen kan jag inte heller uttala mig om åtgärder av den art som herr Nilsson avser.
Herr talman! Jag tackar inrikesminister Holmqvist för svaret. Det är förståeligt att han i det läge som han redovisar inte kan säga mer. Anledningen till min fråga är vad som har hänt under den tid som gått. För den norrländska arbetsmarknadens negativa utveckling har staten ett stort ansvar. Den statliga sektorn visar på minus när det gäller antalet anställda. Under 1960-talet skedde sålunda en be tydande nedgång. Gång på gång har rationaliseringar av olika slag, förflyttning av verksamhet, indragning av tjänster och organisationsändringar företagits inom televerket och polisen och på en del andra fält utan att de orter som mist verksamheten fått något annat i stället. Detta gäller även statens järnvägar: banvakter, stationsbefäl m.fl. har förflyttats utan att den plats som därmed har mist inte bara service utan även skattebetalare och underlag för andra näringar fått någon som helst kompensation från staten. Om inte den privata företagsamheten kunnat träda in och ge kompensation — vilket det samtidigt försämrade serviceläget i de flesta fall har försvårat — har statens handlingssätt alltså hjälpt bygderna i fråga nedför backen mot ruin och i vissa fall utdöende. Samtidigt kan man fråga sig vad staten realiter har vunnit — på något sätt måste dock kostnaderna betalas. Givetvis skall SJ drivas lönsamt, men frågan är om inte en avvägning måste göras mellan värdet av SJ:s tillfälliga vinst i statens ena ficka och de förluster samma politik innebär för statens andra ficka. I svaret säger statsrådet att SJ:s förslag är ute på remiss. Med hänsyn till vad som har hänt på många områden är dock den allmänna uppfattningen den, att vad som har aviserats egentligen redan är ett fullbordat faktum.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat socialministern, om han är beredd medverka till att barnbidragen utbetalas per månad i stället för som nu per kvartal. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. En utredning pågår beträffande de tekniska möjligheterna att flytta över utbetalningen av allmänna barnbidrag från barnavårdsnämnderna till försäkringskassorna och att samordna utbetalningen av bostadstillägg till barnfamiljer med utbetalningen av barnbidrag. Resultatet av denna utredning bör avvaktas innan någon ställning tas i frågor som avser ändringar i gällande regler för barnbidragsutbetalningarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret som jag finner positivt. Jag hoppas att den däri nämnda utredningen påskyndas och att förslag läggs fram som innebär att barnbidragen kommer att utbetalas per månad, som många Önskar. Det var bl.a. en sexbarnsmamma som ringde mig och förde denna fråga på tal. Hon ansåg att det inte var bra att få en stor summa pengar en gång i kvartalet. Alltid var det något som behövdes, och hade man då redan placerat pengarna och måste vänta ett helt kvartal innan man fick pengar på nytt vållades familjer med många barn stora bekymmer. Hon såg därför fram mot en ändring som innebar att barnbidraget betalades ut månadsvis i stället för kvartalsvis. Jag tror det är viktigt att den ändringen vidtas så snart som möjligt.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat socialministern, om narkomanvårdskommitténs <slutbetänkande kommer att föranleda särskilda förslag till 1971 års riksdag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Narkomanvårdskommitténs betänkande innehåller en omfattande kartläggning av läget på narkotikaområdet och en diskussion av samhällets insatser i kampen mot narkotikamissbruket. Kommitténs rekommendationer och förslag spänner Över vitt skilda områden, t.ex. internationellt samarbete, kontroll av läkemedelskonsumtionen, rättsvårdande insatser, utveckling av tekniskt-diagnostiska metoder samt fortsatt utbyggnad av forskningsarbete och vårdresurser. De aktuella problemen behandlas i departementen, hos berörda myndigheter och inom det särskilt inrättade samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk. I detta arbete beaktas självfallet de förslag och rekommendationer som narkomanvårdskommittén framfört. Åtskilliga förslag som syftar till förstärkning av olika samhällsresurser för förebyggande, vårdande och andra åtgärder prövas på vanligt sätt i budgetarbetet.
Herr talman! »Om inte efterfrågan på illegal narkotika radikalt minskas inom en snar framtid genom kraftfulla vårdinsatser, kommer polisen inte att orka hålla tillbaka den organiserade narkotikahandeln.> Dessa rikspolisstyrelsens ord i dess utlåtande över narkomanvårdskommitténs slutbetänkande vill jag läsa in i kammarens protokoll, då jag nu tackar statsrådet Lidbom för svaret på min enkla fråga. Citatet speglar den nya våg av narkotikamissbruk, som i varje fall på vissa håll bedöms just nu ha för satt oss i en situation i viss mån jämförbar med katastrofläget i slutet av 1968. Siffran på antalet för narkotikabrott anhållna under de tre första kvartalen i år överstiger motsvarande tal för hela 1969 och ännu mer samma tal år 1968. Och detta trots att de polismän, som avdelats för narkotikabekämpning, i år minskats från bortåt 800 till halva denna styrka. Oroande är också att en rad andra europeiska länder, t.ex. Danmark, Norge, Holland och England, nu upplever samma påfrestning av narkotikamiss+ bruk både till art och till styrka, som den som vi hade att utstå omkring årsskiftet 1968—1969. Vi har just nu särskilt påtaglig känning av situationen i Danmark på grund av ökad narkotikalangning över Öresund. En aktuell beskrivning av narkotikaproblemet i dag sett från europeisk synpunkt och med förslag till en rad konkreta åtgärder finns i de rapporter, som ligger till grund för den av Europarådets rådgivande församling i september antagna rekommendationen nr 609 och i resolutionen nr 457. En av rapportörerna, för övrigt ledamoten av denna kammare fröken Bergegren, har lämnat utförliga redogörelser för vad som skulle kunna göras i det aktuella läget. 1 egenskap av ledamot — i likhet med fröken Bergegren — av rådets socialoch hälsovårdskommitté, som haft en väsentlig del av ansvaret för förarbetet till dessa dokument, har även jag haft förmånen att deltaga i detta arbete. Utan att ingå på förslag och beslut i de åsyftade båda dokumenten vill jag uttala den förhoppningen att regeringen vill ställa sig bakom dessa, eftersom de syftar till vidgat europeiskt samarbete rörande narkotikaproblemet, som ju har både europeisk och global räckvidd. Jag har för min del uppfattat 1968 års motåtgärder i Sverige som tämligen provisoriska i avvaktan på narkomanvårdskommitténs slutliga betänkande. Jag har gjort detta bl.a. i uttalande från denna plats och genom att skriva på motion nr 228 i denna kammare detta år. Det är beklagligt att regeringen i viss mån tycks ställa frågan om förslag till 1971 års riksdag med anledning av narkomanvårdskommitténs slutbetänkande öppen. Jag är för min del alldeles särskilt intresserad av två förslag i detta betänkande, nämligen specialpersonal för behandling av kriminalvårdens 3 000 drogmissbrukare och vidare förstärkning av polisen för narkotikabekämpande verksamhet. Dessa frågor anser jag i dagens läge av särskilt stor betydelse, och jag vill fråga statsrådet Lidbom, om de kommer att omfattas av de förslag, som tydligen skall framföras i statsverkspropositionen.
Herr talman! Med anledning av den ställda frågan vill jag helt kort svara att frågan om förstärkning av polisen, såsom jag framhållit i mitt svar, liksom andra anslagsfrågor får tas upp i samband med budgetarbetet. Det kan rimligen inte vare sig i detta eller i andra ärenden komma i fråga att man lyftar på förlåten inför det kommande budgetarbetet.
Herr talman! Förstärkningen av polisen i narkotikabekämpande syfte genomfördes ju inte genom inrättandet av nya befattningar utan genom omdisponering av polispersonal. Jag tycker att en sådan åtgärd skulle vara tänkbar även nu om rikspolisstyrelsen får ökad personal. Jag förstår emellertid väl att statsrådet inte nu är beredd att diskutera budgetfrågor. Jag vill ännu en gång understryka vikten av att drogmissbrukarna får en särskild behandling inom kriminalvården. Narkomanvårdskommittén föreslog ju ett 30-tal nya assistenttjänster inom den slutna vården. Det finns ungefär 1000 drogmissbrukare inom denna kriminalvårdens slutna del. Resten behandlas alltså i frihet. Det har för all del genomförts en förstärkning av skyddspersonalen bl.a. för dessa missbrukares övervakning, men vad jag framför allt syftar på är behovet av specialvård för dem som befinner sig på kriminalvårdens anstalter, vilket självfallet också är en budgetfråga. Jag tackar för den komplettering som lämnats till statsrådets svar.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig när jag tänker lägga fråm förslåg om en obligatorisk begravningsförsäkring inom det allmänna försäkringssystemet. 1967 års riksdag har i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställt om en utredning rörande allmän försäkring för begravningshjälp. Pensionsförsäkringskommittén har fått i uppdrag att göra denna utredning. Enligt vad jag inhämtat kan kommittén beräknas redovisa sitt 'slutbetänkande omkring årsskiftet.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga! Jag hoppas att detta besked också når ut till socialministerns partikamrater, bl.a. i en del förortskommuner till Stockholm. Där har man nämligen för sig att begravningssystemet rätt snart skall kommunaliseras. Jag tycker att detta är oklokt. Tänk er Sollentunabor som betalar kyrkoskatt och sålunda ett slags premie till ett kommunalt begravningssystem under 30—40 år men som på ålderns höst flyttar till en annan kommun där man inte infört det systemet. Vederbörande går då miste om den förmån som hon eller han varit med om att betala till under många år. Om vi skall införa en form av allmän begravningshjälp, bör detta ske genom en lösning för hela landet. Tänkbart är då att det sker inom det allmänna försäkringssystemet. Herr Börjesson i Falköping och herr Eriksson i Bäckmora aktualiserade frågan 1969 genom en motion, men då hänvisade man till att utredningsuppdraget hade anförtrotts pensionsförsäkringskommittén. Fru Hamrin-Thorell, herr Sörenson, herr Hamrin i Kalmar och herr Jönsson i Ingemarsgården aktualiserade frågan 1967. Den gången påmindes regeringen om att riksdagen redan 1956 krävde en utredning men att ingenting hade blivit gjort. Det var för övrigt socialdemokrater som motionerade på 1950-talet. Herr socialminister! Jag tycker att det gått bra många år sedan riksdagen beslöt att frågan skulle utredas. Jag förmodar att det måste kännas en smula genant, inte minst gentemot partivännerna både inom och utom riksdagen. Jag hoppas att jag genom att på detta sätt aktualisera frågan på något sätt kunnat medverka till att lösningen av den påskyndas.
Herr talman! Jag har ingen anledning att här debattera kommunala spörsmål med herr Wennerfors. Det var ju utgångspunkten för hans inlägg. Jag vill bara understryka vad jag sagt i mitt svar. En utredning pågår. Pensionsförsäkringskommittén har att behandia denna fråga, och vi kan förvänta ett slutbetänkande kring årsskiftet. Jag har i dag ingen anledning att föregripa detta betänkande och inte heller att ge mig in på någon sakdiskussion. Med anledning av vad herr Wennerfors anförde vill jag dock göra ett påpekande. Denna fråga är inte liten. Om man t.ex. tänker sig ett ersättningsbelopp på 1 000 kronor vid varje dödsfall, motsvarar detta en årlig kostnad av ca 30 miljoner kronor.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag vill redogöra för de erfarenheter som vunnits i Stockholm, Göteborg och Malmö av en hårdare kontroll av trafikanternas beteende vid övergångsställen och de slutsatser som departementet kan ha dragit därav. I ett meddelande den 7 oktober 1970 angående koncentrerad trafikövervakning föreskrev rikspolisstyrelsen att trafikövervakningen borde koncentreras till tätorter och omfatta hastighetsövervakning, kontroll av fordonsförares beteende i korsningar med trafiksignaler och särskild övervakning vid Öövergångsställen. Styrelsen föreskrev vidare att en koncentrerad insats med traffipaxövervakning skulle genomföras i Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt och att traffipaxövervakning Några = statistiska jämförelser av olycksutvecklingen före och under kampanjen har inte gjorts. Aktionen har dock enligt rikspolisstyrelsen medfört en dämpning av trafikrytmen samt ett bättre iakttagande från både fordonsförares och gåendes sida av de regler som gäller för passerande av övergångsställe;

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag förmodar att alla är överens om att trafiksäkerheten är av utomordentligt stor vikt. Vi vet också att trafikolyckorna vid övergångsställena tidigare ökade mycket kraftigt och att åtgärder av detta slag därför var utomordentligt väl påkallade. Därför var det också intressant att få veta hur detta försök utfallit och vilka slutsatser departementet kunde ha dragit av erfarenheten. Nu får vi veta att erfarenheterna är goda. Aktionen har enligt rikspolisstyrelsen medfört en dämpning av trafikrytmen samt ett bättre iakttagande från både fordonsförares och gåendes sida av de regler som gäller för passerande av övergångsställe. Det är alltså goda erfarenheter. Försöket har inte pågått så länge, att det finns någon olycksfallsstatistik att jämföra med, men man har ändå kunnat notera detta resultat som jag tycker är mycket tillfredsställande. Däremot vill justitieministern inte säga någonting om de slutsatser som departementet möjligen kan ha dragit, något som kanske också är för mycket begärt med hänsyn till den korta tid som försöket har pågått. Men om det nu visar sig att de iakttagelser som redan gjorts är tillförlitliga i så måtto att man under en längre period kan notera dessa goda erfarenheter och man samtidigt kan påvisa en minskad olycksfallsfrekvens, skulle det vara intressant att få veta om denna verksamhet kommer att utbyggas.

Herr talman! Som herr Westberg i Ljusdal sade har detta försök pågått så pass kort tid att några bestämda slutsatser ännu inte kan dras. I den mån rikspolisstyrelsen, som ju närmast har att ta del av resultatet, kommer fram till någon bestämd slutsats, så kommer rikspolisstyrelsen att ta kontakt med departementet. Vi får då tillfälle att ta ställning till vilka slutsatser man fortsättningsvis kan dra av dessa försök.

Herr talman! Herr Wiklund har frågat mig, om offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén skall forcera sitt arbete vad gäller åtgärder för att hindra att datalagrade uppgifter om enskildas privata förhållanden utnyttjas till opåkallade ingrepp i den personliga integriteten, hur snart förslag till dylika åtgärder kan föreläggas riksdagen och i vad mån dessa åtgärder kommer att omfatta även privata datacentraler. Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder för att påskynda arbetet med utarbetandet av lagregler till skydd för den personliga integriteten i samband med upprättandet av olika slag av s.k. data banker. Jag hemställer att få besvara frågorna i ett sammanhang. De problem som berörs i frågorna har sedan länge varit föremål för regeringens uppmärksamhet. Våren 1969 tilisattes två utredningar med uppgift att ta ställning till behovet av skydd för den personliga integriteten i samband med utnyttjandet av ADB-tekniken. Offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén skall utreda frågorna om integritetsskydd vid användning av ADB-teknik inom den offentliga förvaltningen. Kreditupplysningsutredningen har att ta ställning till vilka åtgärder till skydd för den personliga integriteten som föranleds av att enskilda genom insamling av offentligt material och bearbetning av detta med hjälp av datamaskin kan skaffa sig ingående kännedom om andra människors förhållanden. Offentlighetsoch = sekretesslagstiftningskommittén har för en tid sedan fått sitt sekretariat förstärkt. Syftet är att påskynda kommitténs arbete med sikte på att förslag i de avseenden son: frågeställarna har angivit skall framläggas under senare delen av år 1971. Kommitténs arbete samordnas med det arbete som bedrivs i kreditupplysningsutredningen. Även denna utredning beräknas lägga fram betänkande nästa år. De problem som dessa utredningar har att ta ställning till är betydelsefulla och angelägna. Jag kommer att närmare beröra dessa i svar på ett flertal interpellationer, som gäller samma ämne. Svaret kommer att avges inom kort.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Anledningen till min fråga var att det under den senaste tiden, inte minst i pressen, förekommit en intensiv debatt om skyddet för privatlivet. Det är folkoch bostadsräkningen som har ak tualiserat frågan: Hur är det ställt med skyddet för den personliga integriteten? Det upprättas databanker, och dessa databanker inmatas med uppgifter som rör många människors personliga integritet. Genom datateknikens möjligheter kan praktiskt taget hela svenska folket kartläggas, och varje medborgare är dataregistrerad. Uppgifter som rör den enskildes privatliv kan därmed bli offentlig egendom. Den personliga integriteten kan komma i fara, därest inte lagregler tillskapas för att skydda de enskilda medborgarnas integritet i datateknikens tidsålder. Det är därför angeläget att sådana lagregler införes i vårt moderna samhälle att medborgarna inte behöver riskera att deras privatliv blir allmän egendom. Jag vill, herr talman, konstatera att av svaret att döma har man för avsikt att påskynda arbetet inom offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, så att vi kan påräkna att ett betänkande avlämnas under senare delen av 1971. Kreditupplysningsutredningen har också för avsikt att lägga fram sitt betänkande nästa år. Här vidtar man alltså åtgärder för att påskynda arbetet. Sedan är det givetvis vederbörande justitieministers sak att förelägga riksdagen förslag till lagregler genom en proposition. Jag emotser därför med största intresse att regeringen framlägger förslag till lagregler som skyddar privatlivets integritet.
Herr talman! Justitieministerns svar på mina frågor verkar nog lugnande på åtminstone en stor del av de grupper bland allmänheten, som känt skyddet kring privatlivet hotat av ADB-tekniken och de resurser att lagra, sammanställa och tillhandahålla uppgifter om oss, som denna teknik erbjuder. Även jag ber att få tacka för svaret. Huvudproblemet i informationsexplo sionen är ju hur vi skall kunna utnyttja den nya datatekniken enbart för samhällsviktiga och för den enskilde oskadliga ändamål, t.ex. statistiska sammanställningar, och sålunda garantera ett rimligt skydd mot obehörigt intrång genom denna teknik i den personliga sfär, som det i alla demokratier anses viktigt att äga och försvara som en mänsklig rättighet. Hittills tycks en serviceattityd alltför mycket ha präglat datateknikens tilllämpare. Tydligen säljer, för att ta ett par exempel, statistiska centralbyråns statistiktjänst liksom postens adressregister ur sina datalager adresser på olika medborgargrupper, sammansatta alltefter beställarens önskemål. En hopkoppling av sådana datauppgifter medå andra offentliga eller enskilda databankers uppgifter lär vara möjlig — något som har berörts under denna frågestund i annat sammanhang. Därigenom kan man för enskilda personer få fram ett slags biografier i form av stora uppgiftskombinationer, som ger ett starkt intryck av ett direkt intrång på privatlivets område, hur nu detta närmare skall definieras. Därmed har också ett absolut nytt läge uppstått inom detta ömtåliga problemområde. Utvecklingen har gått så snabbt, att man tydligen inte har förutsett allt deita. Det ligger nu fara i dröjsmål. Stora kvantiteter uppgifter kan kombineras med andra som redan har lämnats ut. Vidare lär det inte vara lätt att i efterhand montera in effektiva lås på en databank för att förhindra ett bruk av banken, som genom nu eller senare aktualiserad lagstiftning kan komma att betraktas såsom otillåtet. Ett skydd mot missbruk genom en av bara några få känd kod tycks på grund av mänskliga svagheter också vara alltför osäkert. Det förefaller som om det finns lagstiftning eller åtminstone utarbetade förslag till sådan lagstiftning i en del andra länder, t.ex. i England. Detta förhållande borde väl underlätta lagstiftningsarbetet hos oss och kanske ge resultat tidigare än justitieministern i dag tänker sig. Får jag nu till slut ställa ett par lagtekniska följdfrågor? Kommer den blivande lagstiftningen helt eller delvis att beröra tryckfrihetsförordningen? I så fall kan det nya lagstiftningsskyddet inte inträda förrän tidigast 1974, om vi får ett förslag 1971. Vidare vill jag fråga om inte statliga databankers uppgiftsförsäljning skulle kunna begränsas mer än nu eller rent av bringas att upphöra redan nu utan lagstiftning? En aktiv, kommersialiserad tillämpning av offentlighetsprincipen har väl egentligen aldrig avsetts. Denna försäljningsverksamhet bedrivs väl rimligen inte av inkomstintresse?

Herr talman! Herr Wiklunds första fråga, om tryckfrihetsförordningen här kommer in i bilden, kan jag endast besvara så, att jag har fått den upplysningen från kommittén att den håller på att undersöka detta men inte har kommit fram till någon definitiv ståndpunkt. Det är dock möjligt att detta är en fråga som berör tryckfrihetsförordningen, och i så fall kan definitivt avgörande inte ske annat än i vanlig ordning när det gäller grundlagsändring. Beträffande den andra frågan om försäljning av uppgifter vill jag framhålla, att det ju rör sig om uppgifter som är offentliga. Huruvida man i fortsättningen kommer att i samma utsträckning som nu lämna ut sådana uppgifter mot ersättning är en fråga, som får prövas av de olika departement under vilka de olika registren sorterar.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för detta kompletterande svar som i vad det gäller den första frågan är oroande, efter vad jag kan förstå. Men jag kan samtidigt givetvis inse, att det kan bli nödvändigt att gå vägen över en ändring i tryckfrihetsförordningen med den komplikation som detta innebär tidsmässigt. Jag tycker det är ytterst betydelsefullt att vi får veta att det sålunda kan bli nödvändigt att även granska tryckfrihetsförordningen i detta ärende. Vad gäller försäljningen av datauppgifter är det kanske inte försäljningen i och för sig som jag vänder mig emot — åtminstone tills vidare i avvaktan på utredningsresultaten — utan det aktiva sätt på vilket man har erbjudit sina tjänster. Jag hoppas att utredningen verkligen mycket ingående och noggrant behandlar detta spörsmål så att det blir väl belyst hur det skall vara med denna sak i fortsättningen. Att posten är intresserad av att sälja hör ju till dess uppgift, höll jag på att säga. Posten är ju ett affärsdrivande verk. Men att statistiska centralbyrån gör det, kan jag inte lika lätt förstå.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig när de utredningsförslag kan väntas föreligga som avses ligga till grund för prövning av frågan i vilken ordning körkortsindragningar i samband med trafikförseelser o. d. skall ske. Utformningen av de straffrättsliga påföljderna för trafiknykterhetsbrott utreds av kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott. Kommitténs förslag väntas inom kort. Trafik målskommittén som utreder frågan om påföljdssystemet vid övriga trafiköverträdelser torde komma att lägga fram sitt betänkande under våren 1971.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Hur många gånger körkortsindragningarna varit föremål för överläggning här i riksdagen vet jag inte, men det är åtskilliga gånger. Att jag nu har aktualiserat frågan beror närmast på att jag upplever det system som nu råder som i högsta grad otillfredsställande. Körkortsindragningarna handhas för närvarande av länsstyrelserna, men enligt min mening bör de beslutas av domstol och icke av administrativ myndighet. Om domstolarna finge hand om körkortsindragningarna, skulle handläggningen enligt min uppfattning ske mycket snabbare. Det skulle bli större enhetlighet, och besluten skulle grundas på ett muntligt förfarande. Inte minst från rättssäkerhetssynpunkt skulle domstolsbehandling vara att föredra. Om körkortsindragning beslutas av domstol i samband med utmätandet av straff för gärningen, skulle man i mycket högre grad än nu kunna beakta det förfång som körkortsindragningen medför. Detta skulle möjliggöra en bättre samordning men även en differentiering av samhällets åtgärder vid trafikbrott. Jag är medveten om att statsrådet inte kan lägga fram förslag till ändrade regler beträffande körkortsindragningar så länge inte utredningarna har lagt fram sina betänkanden. Jag hoppas dock att det inte skall dröja alltför länge innan betänkandena läggs fram och att en proposition i ärendet kan komma under nästa år.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig om jag kommer att lägga fram något förslag till utbyggnad av Kaitumälven under höstriksdagen. Frågan om vattenkraftutbyggnad prövas enligt vattenlagen. Någon ansökan om utbyggnad av Kaitumälven har ännu inte getts in till vattendomstolen. Först när prövningen enligt vattenlagen är avslutad kan frågan om eventuellt anslag till utbyggnaden föreläggas riksdagen. Mitt svar på fru Erikssons fråga är därför nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Med min fråga avsåg jag inte att ta upp en debatt om hela Kaitumkomplexet, om följdverkningarna av en utbyggnad och om vidden av utbyggnaden. Det är snarare för att få klart för mig att den här frågan behandlas på vanligt seriöst sätt i regeringen som jag har velat ha det här svaret från jordbruksministern. I en PM, som vi fick för ett år sedan, om utbyggnad av de fyra outbyggda Norrlandsälvarna förutsattes som självklart att Kaitumvattnet skulle överföras till Lule älv, och det väckte rätt liten uppmärksamhet. Regeringen varslade mycket tidigt — jag tror att det var i april eller i maj — att den tänkte lägga en proposition redan i juni om en sådan utbyggnad. Vid den tidpunkten — när vi hade frågan aktuell i våras — var det egentligen bara resonemang om huruvida en sådan överföring av vatten från Kaitumälven skulle störa Sjaunjaområdet, dvs. fågelskyddsområdet. Men senare har andra synpunkter kommit in i debatten, nämligen frågan om vilka följdverkningar en utbyggnad kan komma att få när det gäller Kalix” älvdal. Regeringen lämnade inte heller någon proposition i juni. Men det hindrade naturligtvis inte oppositionspartierna att dra in den här frågan i valrörelsen och framställa saken så: här finns en socialdemokratisk majoritet som eventuellt tänker utnyttja sin majoritetsställning under hösten för att åstadkomma en ny kränkning, som man uttrycker sig, av naturskyddet. Man ville dra upp en skiljelinje i fråga om bedömningen av vården om naturvärdena mellan oppositionspartierna, inklusive kommunisterna som också hjälpte till att suga på den där karamellen, och regeringen. Nära nog intill de sista timmarna före valet uppringdes jag av människor som frågade hur jag ställde mig i den här frågan. Jag är ingen auktoritet på detta område men har ju genom händelsernas gång kommit att delta i dessa resonemang. Jag fick ärligt svara att den del av frågan som jag hade studerat under våren inte hade skrämt mig till ett bestämt ställningstagande mot en utbyggnad men att nya frågor hade kommit till som väl fick avgöra vilken ståndpunkt man skulle ta. Jag slöt mig till att regeringen också hade tagit del av den debatten — och regeringen hade ju inte heller lagt någon proposition. Jag är fullt nöjd med att nu höra att regeringen inte kommer att lägga fram någon proposition i höst. Jag har fullt förtroende för den man som leder jordbrukspolitiken i vårt land. Jordbruksministern har visat sig ha känsla för naturvärdena och god kontakt med människor. Jag tackar för svaret och finner att vi har tid för ett moget övervägande i frågan.

Herr talman! Regeringen vet tydligen ännu inte om den har för avsikt att bygga ut och delvis förstöra viktiga delar av Kaitumområdet. Liksom när det gällde Vindelälven så vacklar man in i det sista. Jag hoppas att parallellen med Vindelälven kommer att fortsätta till sitt slut. Där lyckades ju oppositionen, naturvårdsopinionen och en minoritet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen tvinga fram ett beslut som innebar att den sista stora orörda älven söder om Norrbotten sparas för kommande generationer. Jag hoppas det går på samma sätt med Kaitumprojektet. Den delen av Norrbotten är ett av de sista verkligt stora, orörda vildmarksoch fågelområdena i Europa. Där vill man nu spränga en tunnel, bygga en väg, leda över vatten från en flod till en annan. Nu reser sig miljöopinionen i Sverige i protest mot de planerna. Den opinion som nu bildas för att rädda Kaitum och Sjaunja är av allt att döma i växande. Om den saken kan jag tala av egen erfarenhet. I årets valrörelse tog vi liberaler upp miljöfrågorna och de ännu orörda Norrlandsälvarna vart vi kom och oberoende av vilken publik vi talade för. På ett hundratal möten i augusti och september i ett femtontal län har jag i år diskuterat Kaitumfrågan. Min tes har varit denna: Vi har inte rätt att offra oersättliga naturvärden för kortsiktiga ekonomiska intressen. Vid sitt besök i Kaitumområdet i början av augusti preciserade folkpartiets ordförande Gunnar Helén den tanken så här: >»Om denna utbyggnad kommer till stånd innebär den allvarliga skadeverkningar inom ett område som av forskare och naturvårdare betecknats som ett av de mest värdefulla vi har här i landet.» Bakom de orden står folkpartiet samlat. Vart jag kom i landet i år mötte jag en aktiv förhoppning att politikerna äntligen skall förstå att miljöpolitik inte bara är paroller utan också handling. Stå fast vid ert motstånd mot planerna att ge sig på de ännu orörda Norrlandsälvarna, sade man till oss i valrörelsen. Och svaret från oss liberaler är givet. Det var givet före valet, och det är givet nu efter valet. Vi kommer inte att godta att någon av de stora orörda Norrlandsälvarna byggs ut eller på annat sätt allvarligt skadas. Vi får inte offra oersättliga naturvärden för kortsiktiga ekonomiska intressen.
Herr talman! Här har vi tillsatt ett naturvårdsverk och byggt upp en miljövårdsorganisation som är unik i världen. Vi har regler för hur vi skall reglera vattendrag och älvar. Och i regeringen har vi sagt att det projekt det här gäller först skall prövas i vanlig ordning av den domstol som finns för ändamålet. Frågan har ännu inte ens kommit till det organ som skall pröva ärendet. Men innan vi har fått fram allt material vågar ändå herr Ahlmark ta ståndpunkt. Jag trodde att vi också i detta fall skulle göra som alltid annars, dvs. pröva alla föroch nackdelar, se vad vi kan göra i stället och undersöka om vi verkligen behöver göra detta ingrepp. Först när den dagen kommer då vattendomstolen har prövat frågan tänkte jag ta definitiv ställning. Jag har sagt att miljövård inte bara är att säga nej till alla tänkbara förslag. Det är möjligt att vi kommer att finna att den eikraftproduktion vi får genom detta projekt blir så omfattande att vi inte anser oss kunna avstå från den, och det kan även visa sig att det ingrepp vi måste göra kan bli mycket begrän sat. Och herr Ahlmark har ingalunda tillgång till resultaten av de undersökningar som är gjorda eller kommer att göras i detta fall. Här gäller det ett område så stort som Blekinge, och det föreslagna projektet berör en mycket liten del. I det området finns redan nu en väg och en järnväg, som båda går mycket närmare det känsliga fågelområdet än den anläggning det kan bli fråga om. Kan vi då inte ta det lugnt och diskutera saken? Sedan kan vi ju se hur vi skall göra, när alla papper ligger på bordet. Det förvånar mig mycket att folkpartiets ledare tar ställning i en fråga innan den över huvud taget är aktualiserad. Om vi arbetar på det sättet i miljöpolitiken, så kan vi aldrig klara problemen. Och det finns röster, herr Ahlmark, som taiar för att vi skall genomföra detta projekt. Men jag har sagt att frågan för dagen inte är aktuell i annan mån än att vattendomstolen kommer att få en ansökan. Innan vattendomstolen har sagt sitt om lagligheten kommer vi inte att göra någonting inom regeringen. Detta betyder emellertid inte att vi vacklar in i det sista, utan det betyder bara att denna fråga skall få samma seriösa behandling som alla andra frågor.

Herr talman! Om regeringen är starkt splittrad och vill förhala en fråga — eller om ett parti är starkt splittrat och vill göra det — kan man naturligtvis säga: Vi väntar på den och den utredningen, på den eiler den bedömningen och på det eller det materialet, som ännu inte finns samlat. Men vi liberaler har resonerat på ett annorlunda sätt. Vi har sagt: Vår värdering beträffande de ännu orörda Norrlandsälvarna är så klar — de skall sparas för kommande generationer — att vi har ansett det felaktigt att inte tala om detta för människorna inför valet till den riksdag som skall avgöra Kaitumfrågan. Vi menar att det här är inte bara en sak som angår några experter och några personer i jordbruksdepartementet. Det angår de många människorna i vårt land. Det är en fråga att diskutera i en valrörelse när den riksdag skall utses som skall avgöra frågan. Därför sade Gunnar Helén sitt inför 1970 års val. Vi tycker det förfarandet är hederligt och i överensstämmelse med demokratins arbetsformer. Nu talar jordbruksministern om att bl.a. naturvårdsverket skall se ytterligare på den här frågan. Ja visst — jag har den uppfattning som naturvårdsverket uttryckt i följande båda meningar: »Det är — — — uppenbart att en reglering av Kaitumälven automatiskt får svårbedömda återverkningar på hela Kalixälven nedom sammanflödet nära Lappeasuvanto. Ett principbeslut om att spara Kalixälven skulle lida av all varliga brister om inte Kaitumgrenen lämnas intakt.> Jag delar alltså denna åsikt. Nu säger jordbruksministern att detta område är ju stort som hela Blekinge. Han tycks inte ha läst en artikel i Dagens Nyheter i augusti av professor Gunnar Hoppe, där han visar att också i de nya planerna kommer skadeverkningarna på Sjaunjaområdet i en rad olika avseenden att bli utomordentligt allvarliga. Till slut sade jordbruksministern: Ta det lugnt, låt oss fortsätta att resonera, låt oss fortsätta att utreda. Ja, det var vad man sade år efter år i Vindelälvsfrågan, och människorna där uppe plågades i ovisshet. Vi tycker nu att ett snabbt beslut i Kaitumfrågan är möjligt att fatta. Ty våra värderingar i miljöpolitiken ligger klara, och vi hoppas att jordbruksministern snabbt kommer att fatta samma beslut för regeringens räkning.

Herr talman! Herr Ahlmark har ett högt röstläge. Det hörde jag också un der valrörelsen, då man inom oppositionen ville göra gällande, att regeringen skulle vilja handla så snabbt för att utnyttja sin majoritet för överledning av Kaitumvattnet. Detta sades på många håll. När nu regeringen inte handlat så snabbt under sommaren — förmodligen därför att regeringen tog frågan mindre lättvindigt än oppositionen ville påstå — förebrår man regeringen för det. Jag för min del är helt nöjd med att frågan utreds i alla detaljer. Herr Ahlmark åberopar vad professor Hoppe skrev. Han var under våren relativt ensam om att framlägga dessa synpunkter. Jag var med i flera diskussioner och hade många kontakter med naturvårdsrepresentanter — det rådde stor tvekan, och man uttryckte sig mycket nyanserat om vilka följderna skulle bli, ifall vattnet överfördes. Vi skall vara litet ödmjuka, ty vetenskapsmännen har framfört olika uppfattningar i Kaitumfrågan, och det är bäst att inte rusa åstad efter att bara ha hört en. Jag är helt nöjd med frågans behandling. Och man kan väl under dessa förhållanden inte längre beskylla regeringen för att fika efter att få igenom frågan under ett par månader då man har majoritet, som det antyddes under valrörelsen. Det är just och uttryck för ett större politiskt ansvar, om man behandlar frågan så som svaret avslöjar att man skall göra. — Därmed nedvärderar jag varken jordbruksministerns eller mitt eget intresse för naturvärdena i jämförelse med herr Ahlmarks. Tänk — jag tror inte heller det är någon annan som anser att herr Ahlmark har större förtjänster om naturvården än man har på regeringshåll och hos andra enskilda speciellt intresserade.
Herr talman! Vi får säkerligen tillfälle att återkomma till denna fråga längre fram. Jag vill bara till protokol let ha antecknat att det är underliga liberala värderingar herr Ahlmark för till torgs då han säger att det är ohederligt att inte ta ställning före ett val i en fråga, som inte har kommit så långt att det föreligger ett förslag. Och är det att förhala ett ärende, då man handlar precis som den lag föreskriver som riksdagen har antagit? Vi kan över huvud taget inte fatta ett beslut om utbyggnad av detta projekt innan frågan har kommit till vattendomstolen. Är det att förhala ärendet då regeringen har sagt: »Nu skall vi skicka frågan till vattendomstolen, och sedan får vi avvakta resultatet av dess bedömning»? Det är ingen utredning, det är en dom vi väntar på om lagligheten av projektet. Utan ett sådant beslut i fråga om lagligheten kan inte gärna regeringen föreslå riksdagen någon utbyggnad. Till sist vilar avgörandet i denna fråga hos riksdagen. Skulle det visa sig att regeringen finner skäl tala för en utbyggnad, kan inte regeringen avgöra saken själv, utan den får gå till riksdagen, och riksdagen bestämmer suveränt hur man skall göra i detta ärende. Kom inte och tala om ohederlighet när vi före valet säger att vi inte vill ta ställning till denna fråga innan den är utredd och klar, men sedan är vi beredda att göra det! Här behagar ni ta ställning innan man över huvud taget har lagt alla papper på bordet. Jag vill varna för att i framtiden låta miljövården styras av tillfälliga artiklar i dagspressen, ty vi kommer att behöva göra ingrepp i naturen på många sätt. De som säger att vi inte skall ha elkraft, utan vi skall ha atomkraft och naturgas, lever i den föreställningen att man kan få sådan energi utan ingrepp i naturen. Detta är inte ohederligt men naivt. Låt oss i lugn och ro diskutera denna fråga när vi får alla papper på bordet!

Herr talman! Hade man »i lugn och ro» diskuterat frågan om Vindelälven, hade grävskoporna börjat gå fram där nu. Det var ju den opinion, som bildades av den hårda debatten, som stoppade det projektet. Jag har aldrig sagt att det var »ohederligt» av regeringen att inte ta ställning i valrörelsen. Jag använde inte det ordet. Vad jag sade var att från vår utgångspunkt och med våra klara värderingar i fråga om de återstående Norrlandsälvarna fann vi det demokratiskt självklart att för vår egen del tala om vad vi tyckte, eftersom vi hade en bestämd uppfattning. Vi fann det inte nödvändigt att avvakta ett visst domstolsutslag. Ty om man över huvud taget inte umgås med några planer på utbyggnad av Kaitumprojektet, kan man säga det oberoende av ett domstolsutslag som delvis gäller andra formaliteter. Om regeringen i detta ögonblick var beredd att säga: »Vi kommer inte att förorda några anslag för en sådan här utbyggnad», hade den kunnat säga det också i den här debatten. Men det är klart: regeringen kommer att tvingas gå till riksdagen om den vill bygga ut, och det är bra. Då är frågan: Kan det då bli som den gången frågan om Vindelälven avgjordes? Hur kommer en socialdemokratisk minoritet att handla? Kommer den åter att förena sig med naturvårdsopinionen och med oppositionen för att spara de återstående Norrlandsälvarna? Jag hoppas att Nancy Eriksson, om det skulle behöva gå så långt, kommer att ha samma kurage i Kaitumfrågan som hon hade i Vindelälvsfrågan och inte nu visa sig vara en papperstiger.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om riksdagen under höstsessionen kommer att föreläggas förslag med anledning av det skogsproduktionsprogram som framlagts för regeringen under april månad i år. Jag utgår från att frågan avser den skrivelse om statliga åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland, som företrädare för vissa skogsindustrier överlämnade till regeringen i våras. Skrivelsen har varit föremål för remissbehandling. Remissvaren har nu kommit in, och ärendet är för närvarande under beredning i departementet. Med hänsyn till frågans vidd finner jag det inte möjligt att lägga fram förslag i ärendet till riksdagens höstsession. Jag kan nämna att flertalet remissinstanser har påpekat att det problemkomplex, som framställningen berör, i en rad punkter sammanfaller med de frågor skogspolitiska utredningen har att utreda.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är det skogsproduktionsprogram, vilket statsrådet mycket riktigt hänvisar till, som har lagts fram på grund av risken för otillräcklig råvara i Norrland. Detta program liknar mycket det som nu genomföres i Finland. Med normal trimning av industrienheterna i fråga kan man med stor säkerhet säga att vissa nedläggningar inom en nära framtid kommer att göras. Skogsprogrammets syfte är att motverka dessa nedläggningar. Resultatet av ett sådant program genomfört i full utsträckning skulle t.o.m. ge möjlighet till viss nyetablering. I Storuman har man planer på att nyetablera en industri med fiberråvara som underlag — ASSI bygger i Piteå en massafabrik. Programmet skulle möjliggöra ökade arbetstillfällen för omkring 4000 personer enbart i skogen. Det är en mycket stor 1okalisering. Jag tror mig veta att remisssvaren i stort sett är positiva och att remissinstanserna anser att utgångspunkterna för programmet är realistiska. Jag beklagar att statsrådet inte har funnit det möjligt att lägga fram förslag i höst. Av formuleringen i svaret att döma kan man inte heller vänta något förslag i statsverkspropositionen, eftersom skogspolitiska utredningens betänkande också förmodligen behöver remissbehandlas innan statsrådet är beredd att ta ställning. Det är därför risk för att det går som det sägs i ordspråket: »Medan gräset gror, dör kon.» Så får det inte gå. Jag hoppas att statsrådet är fullt medveten om det ansvar som samhället har för sysselsättningen i detta område. Jag har svårt att tänka mig att de åtgärder som föreslås i programmet skulle strida mot något förslag från skogspolitiska utredningen. I stort är vi väl ändå eniga om skogsindustrins betydelse i vårt land. De åtgärder som föreslås skulle beröra alla kategorier. Vi får inte låta de många utredningar som på olika sätt berör varandra hindra nödvändiga åtgärder. Enligt min mening är det verkligen nödvändigt att vidta snara åtgärder i inlandet. Det föreslagna skogsproduktionsprogrammet är främst en sysselsättningsoch näringspolitisk fråga. Till sist, herr talman, vädjar jag till statsrådet att han inte låter formaliteterna, hur viktiga de än är, hindra nödvändiga åtgärder. Det kan medföra att kon dör medan gräset gror.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig, vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av att några av de mest använda läroböckerna i historia på gymnasiet markant avviker från läroplanen. De läroböcker som används i skolväsendet skall med vissa undantag granskas av statens läroboksnämnd. Det ankommer på skolstyrelsen att, efter förslag av rektor och lärare, besluta om vilka böcker som skall antas. Det åligger självfallet alla dem som deltar i läroboksgranskningen att se till att endast sådana läroböcker används som svarar mot i läroplanen ställda krav. Jag vill slutligen erinra om att frågan om den framtida läromedelsgranskningen för närvarande utreds av läromedelsutredningen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. Jag förmodar att han förstår att jag har byggt min fråga på resultatet av en utredning, som utförts av den av statens läroboksnämnd tillsatta granskargruppen vid statsvetenskapliga institutionen vid universitetet i Göteborg. Det är fem läroböcker som varit föremål för granskning. För korthetens skull kallar jag dem Borg, Brolin, Bäcklin, Söderlund och Tham. Man har använt en systematisk innehållsanalys och har gjort en kvantitativ mätning för att fastställa kvaliteten hos böckerna, speciellt med avseende på perioden efter 1918. även illustrationerna har granskats. De vidgade internationella kontakterna medför enligt läroplanen att det är angeläget att inte bara förståelsen för andra folk ökas utan att också kunskaper finns om politiska förhållanden och sociala och ekonomiska funktioner. Enligt kursplanen skall ett huvudsyfte med undervisningen vara att de politiska men också de ekonomiska och sociala utvecklingslinjerna redovisas. Det är också nödvändigt att uppmärksamheten riktas mot större geografiska enheter. Framför allt får den allmänna historien inte betraktas ur en renodlat europeisk synvinkel. Det är då fel att, såsom är fallet i tre av läroböckerna, till 80 procent prioritera det politiska materialet. Genomsnittligt har så varit fallet till 70 procent. Det är t.ex. fel att bara berätta om den politiska bakgrunden till Hitlers maktövertagande. Man måste också redovisa hur det samhälle såg ut ekonomiskt och socialt, där Hitler kunde få makten. Uppläggningen är enligt granskargruppen traditionell, och i fyra av böckerna minskar t.o.m. den ekonomiska och sociala andelen i beskrivningen av perioden efter 1945. I en viktig avvägningsfråga har man alltså avvikit från läroplanens intentioner. Inte heller läroplanens globala perspektiv har slagit igenom i de nämnda böckerna. Jag vill återge ett par rader ur granskargruppens noggranna undersökning, där det anförs att läroböckerna i ett par fall avviker så markant från läroplanen »att man kan förvånas över att de godkänts för användning». Jag skulle vilja höra vad statsrådet anser om detta. Han anför i sitt svar att alla de som deltar i läroboksgranskningen skall se till att endast sådana läroböcker används som svarar mot i läroplanen ställda krav. Har detta iakttagits beträffande dessa böcker? Står vi inte i detta avseende inför ett ganska anmärkningsvärt fall?
Herr talman! Detta problem är ju inte nytt, utan det är något som vi haft känning av under lång tid. Vad som inträffat är att man under senare år ägnat större uppmärksamhet åt frågan om våra läroböckers kvalitet. Denna diskussion tycker jag, liksom säkerligen också herr Källstad, är utomordentligt tillfredsställande. Jag har under den tid jag varit utbildningsminister ofta ute på fältet fått påpekanden om att det ännu finns betydande brister i våra läroböckers kvalitet. Med kvalitet menar jag därvid läroböckernas följsamhet till läroplanens intentioner. Det är bl.a. också därför som läroboksnämnden tillsatt den granskningsgrupp, som herr Källstad åberopade, bestående av tre vetenskapsmän i ämnet historia. Dessa har haft i uppgift att med särskilt stor noggrannhet granska de läroböcker som förekommer i detta ämne. De resultat som de kommit fram till visar enligt min uppfattning behovet av att vi verkligen följer utvecklingen på detta område med skärpt uppmärksamhet. Jag vill samtidigt understryka följande ord i förordet till läroplanen: »Anvisningar och kommentarer avser naturligtvis endast att ge uppslag för undervisningen, inte att i detalj binda eller reglera denna.» Jag tror för övrigt att det är en omöjlighet att detaljreglera hur en lärobok innehållsmässigt skall utformas. Vi har läroboksnämnden för att man skall ha möjlighet att individuellt granska med hänsyn till uppdragna principer. Inte bara med anledning av den här utredningen utan också med anledning av konkreta situationer som jag upplevt och refererade situationer ute i skolorna och i andra sammanhang vill jag säga att läget ingalunda är helt tillfredsställande. Jag hoppas ati vi tack vare det uppmärksamma arbete som utförs av läroboksnämnden stegvis skall kunna söra en iate alltför bra situation bättre och bättre.

Herr talman! Jag vill tacka för utbildningsministerns kompletterande ord, vilka stämmer bra överens med de synpunkter som jag själv har på denna sak. När det gäller historieböckerna gav jag här några exempel, och jag skul!le helt kort vilja antyda att det i de nämnda fem böckerna läggs en kraftig tonvikt vid Europa och Norden. Mer än 50 procent ägnas åt dem. I en av böckerna får Latinamerika 0,7 procent av innehållet, Latinamerika, Asien och Afrika får sammanlagt 10 procent. Sverige och Västeuropa står i centrum, och u-länderna glöms bort i hög grad. Det spanska inbördeskriget nämns inte i tre av böckerna. Den internationella krisen och den nya politiken under Roosevelt antyds bara. Jag förstår att utbildningsministern av detta dragit den slutsatsen att det är nödvändigt med en granskning. Jag tycker att det är viktigt att granskningen gäller inte bara böcker som skall ge religionskunskap utan också böcker i historia och andra ämnen. Jag håller med om att man naturligtvis inte kan fastställa några detaljregler. Enligt läroplanen skall undervisningen ske på sådant sätt att elevernas kritiska och självständiga betraktelsesätt skall kunna utvecklas. Det visar sig dock att texterna i dessa böcker är till 80 procent beskri vande; de borde i stället vara mera analyserande och förklarande. De borde kunna väcka debatt och utgöra diskussionsunderlag. På så sätt skulle de kunna hjälpa fram till ett mera självständigt betraktelsesätt. De skulle då i högre grad kunna tillgodose läroplanens krav. Hur långt läroböckerna skall följa läroplanen är emellertid läroboksnämndens sak att avgöra. Det finns inte några generella uttalanden om hur stor frihet författarna skall ges härvidlag. Undersökningen visar att det finns så stora avvikelser från normerna i läroplanen att man till och med ifrågasatt om dessa böcker är riktigt lämpliga. Jag uttalar i alla fall min tacksamhet över att utbildningsministern betonat vikten och värdet av att man med uppmärksamhet följer denna fråga och att granskning är viktig och nödvändig.